Herr talman! På de här tre minuterna skall jag i korthet kommentera det statsrådet sade. Angående tillväxten vill jag säga att jag är anhängare av tillväxt. Jag kan lägga in det en gång i varje mening och genom det vara lika mycket för tillväxt som finansministern är. Jag anser att finansministerns politik hämmar och bromsar tillväxten i Sverige. Jag anser att finansministerns politik, genom att blåsa på underskotten i statsbudgeten, pressar upp ränteläget och därmed hämmar investeringsviljan. Jag menar att finansministern, det sade jag i mitt inlägg, kyler ned nya sektorer av samhällsekonomin. Det är kyligt i industrin. Det blir inte varmare i industrin för att man kyler ned kommunsektorn, inte ett dugg. Vi är för tillväxt, jag och Anne Wibble. Men vi har olika metoder för att försöka stärka den. Finansministern tycks mena att det inte är någon idé att diskutera avräkningsskatten. Men finansutskottet och folkpartiet diskuterade den när vi antog skatteomläggingen. Finansutskottet sade att: De beräkningar som presenterats vad gäller skattereformens effekter är detaljerade och resultaten kan som framgått diskuteras. Det är emellertid inte möjligt att nu få fram bättre underlag -- syftande på avräkningsskatten. Vidare sade man: Utskottet vill dock framhålla likheten med vad som sägs i motion Fi69 från folkpartiet, att en korrigering kan komma att bli nödvändig om den åsyftade kostnadsneutraliteten inte åstadkoms med de åtgärder som nu föreläggs riksdagen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna. Vi har nu nått detta läge, menar jag, finansministern, att vi kan konstatera att vi inte har fått den neutraliteten. Vi har nu bättre underlag, genom Landstingsförbundets och Kommunförbundets beräkningar. De har inte rätt på varje punkt. Men vi vet att en neutralitet icke är uppnådd. Det är dags för regeringen att följa det tillkännagivandet. Det är sant att regeringen avser att förändra statsbidragssystemet. Men det menar jag får ligga i baskalkylen för nivån på statsbidragen till kommunerna, så att vi inte har indragningen som basnivå och sedan lägger på ytterligare en indragning. Då blir det oacceptabla följder. Då kyler man ned för många samhällssektorer och får dålig tillväxt. Framför allt gäller här de dynamiska effekterna. Finansministern erkänner indirekt att de inte är så påtagliga. Vi har ingen påtaglig tillväxt av lönesumman i samhället som faller ut i form av ökade skatteinkomster. Här finns också det påtagliga felet i sättet att beräkna grundavdraget och indexeringen. Det finns två uppenbara fel i avräkningsskatten. Om man förändrar avräkningsskatten eller räknar upp basnivån för skatteöverföringar från staten och bidragsöverföringar till kommunsektorn kan vara egalt. Men det går inte att förespråka den minskning, den nolltillväxt, som finansministern förespråkar.

Herr talman! Min tilltro till kommunalpolitiker är stor. Den varierar dock med partifärgen på desamma. Jag har en större tilltro till kommunalpolitiker på vänstersidan än på politiker på högersidan, men så är det i politiken. Finanministern säger att vi skall titta på vad den kommunalekonomiska kommittén kommer med för förslag. Javisst, men avräkningsskatten kommer att finnas kvar, såvitt jag förstår. Vi kan visst diskutera detta i en kommande interpellation, och vi kan ställa oss bakom det Anne Wibble antydde här, nämligen att vi i stället bör diskutera utrymmet för den totala offentliga konsumtionen och utrymmet för den kommunala konsumtionen totalt. Visst kan jag framställa en ny interpellation i nästkommande vecka. Faktum är att den offentliga konsumtionens andel av BNP har fallit tillbaka från 29,1 % år 1980 till 27,3 % 1990. Den har fallit under 80-talet, inte ökat. Faktum är också att redan befintliga åtaganden och förändringar i åldersstrukturen gör att den kommunala konsumtionen skulle behöva öka med 2 % utan några nya högre ambitioner. Lägger man därtill nya ambitioner får vi en ännu högre ökningstal. Vad Anne Wibble talar om är nolltillväxt i den kommunala sektorn. Tillväxt ger automatiskt den kommunala sektorn mer resurser, men det kan vi återkomma till i en kommande interpellationsdebatt. Jag kan förutskicka frågan redan nu. Om vi höjer produktiviteten i näringslivet med ca 2 % leder detta till ökade skatteinkomster alldeles automatiskt i den kommunala sektorn. Då kan kommunerna expandera med ungefär 1,7 % utan att man höjer skattekvoten och utan att man höjer en endaste skatt. Giv åt kejsaren det kejsaren tillhör, dvs. giv åt kommuner det kommuner tillhör utan att göra några nya indragningar. Det kräver inte några höjda skattekvoter. Finansministern talar om vikten av stram finanspolitik. Det är en bra infallsvinkel. Jag delar den, men hittills har jag inte sett tecken på det. Jag har bara sett tecken på att driva en stram finanspolitik genom sänkta skatter, och det är ju inte så väldigt strongt. Det är snarare något lössläppt vad gäller finanspolitiska åtaganden. Men tabellverket skall ju stängas, och vi får kanske se en större stramhet i januari. Jag tror att det går att göra förändringar, men inte vad gäller den kommunala konsumtionen, för där är resursåtagandena och behoven redan så stora. Man kanske kan se över transfereringssystem, för där finns det möjligheter. Återigen: Om vi får en tillväxt i ekonomin genom ökad produktivitet, minskad arbetslöshet, höjd sysselsättning och ökat antal arbetstimmar får kommunerna expansionsutrymme. Men statsrådet säger att kommunerna skall ha nolltillväxt under 90-talet. De skall tydligen inte få del av den allmänna tillväxten i ekonomin. Det här får vi tydligen återkomma till i en kommande interpellationsdebatt.

Fru talman! Berith Eriksson har bl.a. frågat mig om regeringen och utrikesdepartementet är medvetna om att det vid ambassaden i Teheran skulle ta cirka två år för sökande att få tid för intervju i ärenden om uppehållstillstånd i Sverige, att ambassaden i Belgrad anlitar serbisk personal för intervjuer av kosovoalbaner och att ambassaderna i Damaskus och Teheran använt sig av tolkar som inte behärskar det språk som sökanden talar. Berith Eriksson har frågat vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att få en ändring till stånd. Det är riktigt som Berith Eriksson påpekar att väntetiden vid ambassaden i Teheran för en intervju varit mycket lång. Detta har berott på en kraftig ökning av antalet ansökningar. Ambassaden har hittills i år mottagit något över 2 000 ansökningar om uppehållstillstånd. Varje intervju tar i genomsnitt en timme att genomföra. Därtill kommer att ambassaden under samma tid mottagit ca 13 000 ansökningar om inresevisering. Pressen på Teheranambassadens viseringssektion är sålunda mycket stor. För att bemästra situationen har ambassaden under året tillförts två tjänstemän från statens invandrarverk. Genom denna kraftsamling har väntetiden för den som söker uppehållstillstånd kunnat nedbringas avsevärt. Väntetiden understiger nu tre månader. Denna tidsgräns bör normalt inte överskridas. Det är också riktigt att intervjuer i ärenden som uppehållstillstånd vid ambassaden i Belgrad utförs av lokalt anställd personal, som har serbokratiska som modersmål. Verksamheten utövas emellertid under ledning av en tjänsteman, som är utsänd från utrikesdepartementet. Sökande som inte talar serbokratiska kan begära att utan kostnad få tolkhjälp. När det gäller albansktalande personer vänder sig ambassaden till samma tolk och översättare som anlitas av FNs flyktingkontor. Reglerna om tolkhjälp gäller generellt för samtliga svenska ambassader och karriärkonsultat och därmed givetvis också i Teheran och Damaskus. Beträffande Jugoslavien vill jag tillägga att en tjänsteman från utrikesdepartementet är tillfälligt stationerad i Zagreb vid det honorära generalkonsulatet där. Denna ordning ger kroater, som under nu rådande förhållanden knappast kan bege sig till Belgrad, möjlighet att i Zagreb lämna in ansökningar om uppehållstillstånd och bli intervjuade där. Jag vill avslutningsvis framhålla att det här rör sig om en mycket komplicerad verksamhet med svårförutsägbara förändringar i arbetsbelastningen, förändringar som det kan vara svårt att bemästra med de resurser som står till buds.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Det låter bra om handläggningstiderna har kunnat kortas ner i Teheran. De har varit oacceptabelt långa i många år. Jag vill också påpeka att det finns många väl fungerande ambassader runt om i världen. Hälsan tiger still. Men när det gäller en del ambassader, framför allt i Teheran och Damaskus, återkommer samma kritik, och det från varandra oberoende källor. Det gäller långa handläggningstider och problem med tolkar som i många fall ställer till med andra problem här i Sverige när ärendena kommer hit för handläggning. Speciellt gäller detta när tolkar har använts i språk som den sökande inte behärskar. Det har helt bevisligen hänt i flera fall. Där finns också kritik när det gäller svenska medborgare i dessa länder som har svårt att komma i kontakt med ambassaden. Det skulle vara på grund av att ambassaderna har anställt personal från den lokala befolkningen som har fungerat som något slags grind. Det har också framkommit kritik när det gäller att de lokalt anställda har låtit folk köpa sig fram i kön. Det är en kritik som har återkommit flera gånger under de år som jag har haft hand om dessa frågor. Det senaste jag har hört gäller Damaskus...
Fru talman! När jag fick Berith Erikssons fråga var jag inte så säker på hur det egentligen står till. När jag sedan fick det utkast till svar som mina kolleger på utrikesdepartementet hade utarbetat, tyckte jag att trots allt har här gjorts något i rätt riktning. Det kändes någorlunda tillfredsställande. Jag kan tillägga att ambassaden i Teheran har under året hyrt ytterligare kontorsutrymme i anslutning till kanslilokalerna för att få en bättre och mer rationell lokal för viserings och intervjuverksamhet. Det är också ett framsteg. Ambassaden i Damaskus har också tillförts en tjänsteman från statens invandrarverk. Det är i inledningsskedet en byråchef. Här har väntetiderna för intervjuer kunnat nedbringas till knappt två månader. Jag har alltså haft ytterligare goda nyheter i det här hänseendet att meddela Berith
Fru talman! Alla förbättringar som kan göras är naturligtvis bra. Det låter betryggande. Då återstår det jag ville berätta nyligen när jag blev avbruten. Det gäller en svensk och en norsk medborgare som var i Damaskus. De försökte först att komma i kontakt med den svenska ambassaden för att fråga om man där var intresserad av att få viss information direkt. Svensken och norrmannen kunde inte komma förbi denna ''grind''. Det var en omöjlighet. Då ringde de den norska ambassaden. Där svarade ambassadpersonalen direkt. Personalen var tacksamma för informationen, och svensken och norrmannen blev väl omhändertagna. Samma kritik kommer från svenska medborgare i Teheran som har försökt att komma i kontakt med svenska ambassaden där.
Fru talman! Jag kan enbart notera detta. Mer kan jag inte göra i de enskilda ärendena.

Fru talman! Lars Moquist har frågat mig om det inte är dags för Sverige att nu erkänna Slovenien som självständig stat. Kent Carlsson har frågat mig om regeringen nu är beredd att erkänna Slovenien och Kroatien som självständiga stater. Jag väljer att besvara båda frågorna i ett sammanhang. Den jugoslaviska krisen fortsätter att fylla oss alla med bestörtning och oro. De mänskliga lidandena är mycket stora. Problemen kan ej lösas med våld. Ansträngningarna för att finna en fredlig förhandlingslösning på Jugoslaviens etniska och konstitutionella problem måste intensifieras. Sverige fortsätter därför att på alla sätt stödja de fredssträvanden som görs inom EGs, ESKs och nu också FNs ramar. Den 27 november antog FNs säkerhetsråd en resolution till stöd för generalsekreterarens ansträngningar. Dennes personliga sändebud Cyrus Vance besöker för närvarande Jugoslavien, och säkerhetsrådet torde inte kunna ta ställning till frågan om en fredsbevarande styrka förrän i slutet av innevarande vecka. Det är regeringens förhoppning att dessa ansträngningar snarast skall leda till att striderna upphör och att de skall bana väg för en uppgörelse som tillfredsställer alla de jugoslaviska folken. Slovenien och Kroatien är två av de fyra jugoslaviska republiker som förklarat sig självständiga. Vid bedömningen av erkännandefrågan kan beträffande Slovenien och Kroatien konstateras att de folkrättsliga förutsättningarna inte heller i dag är identiska. I fallet Slovenien är de tre traditionella kriterierna för erkännande i praktiken uppfyllda: ett folk, ett territorium samt effektiv kontroll över detta. De senaste veckorna synes ha medfört ytterligare stabilisering av läget i Slovenien. Beträffande Kroatien är förutsättningarna tyvärr inte lika entydiga. Beslut om erkännanden börjar växa fram i det internationella samfundet. Det är uppenbart att erkännanden rycker allt närmare både i EG och Regeringen anser att erkännande av Slovenien och Kroatien måste ses i sitt politiska sammanhang. De fredsansträngningar som nu görs får inte försvåras av enskilda länders agerande. Sverige står i nära kontakt och deltar i ett aktivt samråd med EGs ordförandeskap, ESK-staterna och FN. Regeringen kommer att agera när de sammanvägda politiska och rättsliga förutsättningarna för ett erkännande föreligger.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag var beredd på det svar jag skulle få. Men trots det är jag naturligtvis inte nöjd med svaret. En ytterligare fördröjning att erkänna Slovenien innebär stora påfrestningar för Slovenien. Man måste komma ihåg det. Jag skall ta fram några av de synpunkter som finns. Jugoslaviens centralbank har uteslutit Slovenien från det federala valutasystemet. Slovenien har alltså varit tvungen att introducera slovensk valuta och håller på att bygga upp ett eget bankväsende. Den slovenska turistnäringen drabbas. Där finns varmbadanläggningar. Jag antar att de liknar dem jag vid några tillfällen har besökt i Ungern. Det finns också stora vintersportorter. Dessa drabbas av att frågan inte har klarlagts. En annan punkt är att en stor del av transittrafiken genom Slovenien nu går via Ungern. Det är också något som påverkar den slovenska ekonomin på ett negativt sätt. Exporten har drabbats på grund av blockader mot Jugoslavien. Man förlorar då marknadsandelar i väst. Många anser att Slovenien drabbas hårdast av EGs embargo. Nu har vi i dagarna fått erfara att EG har lättat på sanktionerna just för Slovenien. Det är ett steg i rätt riktning. Anledningen till att jag har ställt frågan till utrikesministern är det beslut som fattades den 20 november i det slovenska parlamentet, där en del frågor som vi tycker är väsentliga togs upp, nämligen att skydda minoriteter, ett principiellt ja till alla kommande EG-beslut som har med medborgerliga rättigheter och annat att göra och en accept till internationella konventioner framställda av EG osv. I ett tiotal länder har det slovenska passet erkänts, bl.a. i Italien, Tyskland och Frankrike. Det är mycket som talar för att det nu verkligen är dags att erkänna Slovenien. Utrikesministern säger ju själv att Slovenien uppfyller de kriterier som finns för att erkänna en stat.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, som jag tycker är fegt och passivt. Först har vi den folkrättsliga frågan. Utrikesministern konstaterar själv att Slovenien uppfyller alla de kriterier som vi kan ställa för ett erkännande. Utrikesministern har i andra sammanhang talat för ett snabbt erkännande av Ukraina, som har likartade förutsättningar som Slovenien. Vad är skillnaden, utrikesministern? När det gäller Kroatien är läget litet annorlunda. När Kroatien utropade sig själv som självständig stat angreps landet av Serbien och den federala armen. Det finns i den svenska utrikespolitiska historien exempel där Sverige faktiskt har erkänt länder. Vi har t.ex. Angola 1975, när Sverige, trots att trupper stod en mil utanför huvudstaden, faktiskt gjorde ett erkännande. Det var ett sätt att markera att Sverige ville få slut på striderna. Sedan har vi frågat om följsamheten till EG. I den frågedebatt utrikesministern och jag hade för ett par veckor sedan ville utrikesministern avvakta EGs fredsansträngningar. Det är märkligt att på det sättet överlåta till EG att sköta Sveriges utrikespolitik. Men när jag i dag lyssnade på radion insåg jag att det var bra att vi överlät denna fråga till EG eftersom EG vågar agera. I dag vittnade EGs obervatörer om den federala armens övergrepp mot byar, kyrkor och sjukhus. Något sådan har, såvitt jag vet, inte hörts från Sverige. Det är kanske tur att EG får sköta den delen av svensk utrikespolitik. Det verkar som om Sverige håller på att hamna rejält på efterkälken. Tyskland har tydligt markerat att man inte tror på EGs fredsansträngningar, utan man kommer att gå vidare på egen hand och man kommer att erkänna både Slovenien och Kroatien. Vatikanen har gjort det, och Holland och Italien är på gång. Europarådet har suspenderat Jugoslavien som speciell nation i Europarådet, osv. Skall Sverige bli sist, eller skall vi haka på tåget? Är det inte dags att nu erkänna Slovenien och
Fru talman! Jag har en sakupplysning. Bland EG observatörerna finns också svenskar med. Det är en del av vår aktiva insats för att försöka stödja fredsutvecklingen. Förra gången Kent Carlsson och jag hade ett meningsutbyte gällde det EG. Nu är det både EG och FN som försöker att agera för att få slut på striderna i Jugoslavien. Det gäller att få slut på blodspillan och dödandet. Jag har inte riktigt hört de båda herrarna här i frågestunden tala om den sidan av vad som utspelar sig i Jugoslavien. Det är en sida som vi måste också ha starkt i åtanke. Det är det som fredsansträngningarna handlar om, dvs. att få slut på dödandet och på blodspillan. Här finns stora risker, och det finns en stor oro för att detta skall sprida sig till Bosnien och Hercegovina. Det är fortfarande en krutdurk i Jugoslavien. Det är därför som regeringen menar att vi måste på alla sätt stödja EGs och FNs fredsansträngningar. Det blir alltmera klart att ett erkännande är på väg att växa fram. Detta är något som även regeringen hälsar med tillfresställelse. Det är min starka tro att det nu är fråga om veckor -- inte något annat. Slovenien är på detta sätt lyckligt lottat, dvs. att man kan gå ur Jugoslavien utan dessa fruktansvärda strider. När det gäller Kroatien är läget mera besvärligt.
Fru talman! Jag tycker att det är fräckt när utrikesministern antyder att de två frågeställarna inte skulle vara intresserade av att få slut på blodspillan. Utgångspunkten för mig är att Sverige genom ett agerande där vi erkänner Slovenien och Kroatien sätter press på Serbien som är angripare. EGs observatörer pekar mycket tydligt ut Serbien. Genom att erkänna Slovenien och Kroatien tvingas Serbien att ta ställning till att Världssamfundet, med Sverige som en av staterna som skulle kunna stå i spetsen, på det sätter fördömer Serbiens angrepppskrig. Det är vad detta är fråga om. Visst är jag ute efter att Sverige på vårt lilla sätt kan få stopp på blodspillan. Erkännandet är också viktigt för att Slovenien, som uppfyller alla kriterier, skall kunna fungera som stat. Bristen på erkännande gör att landets ekonomi drabbas hårt. Där finns inget ifrågasättande av Slovenien. Vad är det för skillnad på Ukraina och Slovenien?
Fru talman! Jag reagerade också på utrikesministerns tal om slut på blodspillan. Jag har tagit upp frågan om just Slovenien. Nu återkommer utrikesministern på sluttampen av anförandet och säger att där råder inte dessa problem i dagsläget, dvs. att det pågår strider i Slovenien. Slovenien knäcks, naturligtvis inte av Sverige ensamt, om man över huvud taget inte accepterar att landet kan få fungera som en fri stat, etablera handelsförbindelser osv. Då åstadkoms stora svårigheter rent ekonomiskt för Slovenien. Det är viktigt för slovenerna att klara ut den här frågan och kunna föra bort Slovenien från dagordningen i den jugoslaviska konflikten.
Fru talman! Till Lars Moquist vill jag säga att regeringen uppmärksammar dessa frågor och vilka negativa konsekvenser de restriktiva åtgärderna kan få för de parter som faktiskt vill bidra till en fredlig lösning på konflikten. Regeringen studerar frågan och möjligheten att införa s.k. GSP förmåner för sådana parter i konflikten. Det skulle då gälla Slovenien. Jag har i alla fall i detta hänseende ett positivt besked att lämna. Kent Carlsson och jag har uppenbart gjort olika bedömningar av vad som bäst gagnar den fredsprocess och konfliktlösning som vi måste göra. Jag tror att vi måste avvakta denna veckas händelseutveckling i FN och EG. Det europeiska och det internationella erkännandet ligger nog mycket nära nu.
Fru talman! Det är i så fall bra. Jag vill emellertid ställa en annan fråga till utrikesministern med anledning av att Tyskland, som är en stor och mäktig stat i EG och som brukar vara ganska sansat i sina utrikespolitiska bedömningar, nu tydligt har markerat att man kommer att erkänna de två staterna. Det måste ses som en markering om att man inte tror på fredsansträngningarna så som man har gjort tidigare. Nu skall pressen i stället sättas på Serbien, eftersom det är där man måste förmås att ändra sitt beteende och sluta sitt angreppskrig. Det vore intressant att få höra hur utrikesministern ser på sin kollegas agerande i Tyskland. Gör han en konstig bedömning av läget just nu? Jag tycker snarare att regeringens hållning är ett uttryck för en mycket passiv utrikespolitik. Vi bara avvaktar och väntar. Jag tror att Sverige måste ha en mycket aktiv utrikespolitik, där vi talar om vad vi tycker. Det är viktigt i de fall då vi klart kan se att Sverige genom ett tydligt uttalande kan påverka fredsprocessen. Vad är det för skillnad på Ukraina och Slovenien? Båda dessa områden fyller de kriterier vi ställer för ett erkännande. I det ena fallet kan utrikesministern tänka sig att erkänna, och i det andra fallet skall vi vänta.
Fru talman! Min uppfattning är att Sverige skall ha en utrikespolitik som leder fram till de mål för utrikespolitiken som vi alla är ense om. Det gäller bl.a. fred, frihet, självständighet, oberoende, demokrati och marknadsekonomi. Det är målen som är viktiga för mig, och sedan försöker man välja de medel som man tror är de riktiga. Det är inte fråga om adjektiv såsom aktiv eller passiv, utan det väsentliga för mig är att söka nå målen för den svenska utrikespolitiken så bra som möjligt.
Fru talman! Självfallet är de mål som vi här i riksdagen har satt upp för utrikespolitiken viktigast. Men jag ifrågasätter om de medel som utrikesministern väljer är de rätta. Det är en ytterligt passiv hållning. Det var bra att EG observatörerna markerade på det tydliga sätt som de gjorde. Det hade varit glädjande och bra om även de svenska observatörerna som finns på plats hade gjort liknande bedömningar och uttalanden och på det sättet klargjort vem som bär skulden i konflikten. Något sådant har inte skett. Denna passiva hållning, som regeringen verkar ha valt, att lägga sig bakom EG i alla frågor, tycker jag är olycklig. Vi är fortfarande inte medlemmar i EG. Inträdet kommer att dröja. Även efter ett inträde kommer vi att förbehålla oss rätten att bedriva en viss egen utrikespolitik. Jag tror att det i detta fall skulle vara till gagn för fredsarbetet om Sverige, som har högt anseende i internationella sammanhang, faktiskt tog ställning och erkände

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat om jag ämnar föreslå att anslagen för fredsorganisationerna skall öka i samma takt som försvarsanslagen. Regeringens arbete med budgetpropositionen är ännu inte avslutat, och jag kan därför inte ge Ingela Mårtensson något svar på frågan om omfattningen på F3-anslaget under kommande budgetår. Anslag till fredsorganisationer har nu beviljats under nästan tio år. Ca 100 milj.kr. har delats ut utan att någon utvärdering gjorts av anslagen och deras användning. Det är därför angeläget med en mer omfattande genomgång av F3-anslaget, bl.a. Bidragen till fredsorganisationerna måste enligt min mening ses mot bakgrund av de senaste årens snabba utveckling i Europa och Sovjetunionen, som givit nya förutsättningar för säkerhets och nedrustningspolitiken. En översyn av nedrustningspolitiken genomförs nu och förväntas bli klar i januari nästa år. Översynen kommer bl.a. att vara vägledande när det gäller att bedöma de krav som i det förändrade utrikespolitiska läget ställs på forskning, studier och informationsverksamhet på nedrustningsområdet. Detta omfattar bl.a. F3 anslaget. Översynen kommer därmed att ge ett värdefullt underlag beträffande den framtida användningen av anslagen till fredsorganisationerna.
Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Jag förstår att man inte innan vi har sett budgeten kan ange omfattningen på anslagen till fredsorganisationerna. I min fråga tar jag emellertid upp de principer som man i riksdagen tidigare har varit överens om. Riksdagen beslutade att höja F3-anslaget år 1987 och hade då som riktpunkt att fredsanslagen skulle utgöra 1 " av försvarsanslagen. Nu kan vi varje dag se uppgifter i tidningarna om att man skall höja försvarsanslagen. Senast talades det om 7,9 miljarder. Det skulle medföra 7--8 milj.kr. i fredsanslag. Utrikesministern säger i svaret att man måste se anslagen i relation till den utveckling som har skett i Europa och Sovjetunionen. Jag vet inte riktigt vad man skall dra för slutsatser av det påståendet. Skall man dra slutsatsen att det inte behövs så stora anslag eller att det med tanke på vad som pågår nu, inte minst i Jugoslavien, behövs ytterligare förstärkningar av fredsorganisationernas arbete? Det arbete som fredsorganisationerna utför i Sverige är unikt. Det är en bred folkrörelse, och det finns ett stort engagemang i fredsfrågorna. Inte minst med tanke på situationen i Jugoslavien, tycker jag att det är viktigt att det finns opinioner för att man skall lösa konflikter på annat sätt än genom vapen. Det måste till politiska och fredliga lösningar på konflikter. Jag tycker i och för sig att det är bra att man gör en översyn. Jag har själv varit med om att motionera om att man skall se över hur anslagen fördelas. Däremot menar jag inte att man skall sänka anslagen. Man bör inte sänka dem eller förändra riktlinjerna för anslagen.
Fru talman! Det kan hända att Ingela Mårtensson och jag under nästa år kan hamna på olika ståndpunkter. Det vet vi inte ännu. Min ambition är att översynen i vad gäller själva nedrustningspolitiken skall ge bättre och fastare plattform för vårt agerande i en förändrad värld. Jag hoppas att vi skall kunna driva en mycket beslutsam och effektiv politik i de olika organ där vi har en röst. Jag tycker dock att det är dags att se över och arbeta med de riktlinjerna. Detta är den stora översynen. Det finns vissa tecken på att det i vissa fall har brustit i redovisning och på annat sätt. Det är hur som helst av värde att gå igenom och se om man vill ändra riktlinjerna på något sätt. Det är den stora frågan. Man bör se över om det finns något annat sätt eller någon annan inriktning som är ännu bättre. Vi måste fundera på detta i översynen. Översynen kommer att redovisas offentligt, och den kommer säkert att vara föremål för diskussion, även här i huset. Detta ber jag att få återkomma till. Jag är tacksam för att Ingela Mårtensson inte pressar mig i frågor om det budgetarbete som just nu pågår. Jag har där ingen möjlighet att ge besked. Ingela Mårtensson tog upp kopplingen mellan fredsanslaget och försvarsanslaget. Det är ingen hemlighet att moderata samlingspartiet har reserverat sig mot den kopplingen. Nu är det dock en annan sak. I en regering samverkar man och försöker arbeta fram gemensamma ståndpunkter. Vi får naturligtvis diskutera den här frågan. Men Ingela Mårtensson lär väl känna till detta från tidigare riksdagsdebatter.
Fru talman! Jag har inget att erinra mot själva översynen. Jag tycker att det är bra att man ser över hur anslagen används. Sådana översyner kanske vi borde göra oftare när det gäller riksdagsbeslut. Eftersom översynen skall bli klar i januari nästa år tycker jag att det är viktigt att man inte ändrar principerna under tiden utan står fast vid att riksdagen med en bred majoritet har uttalat sig för att kopplingen till försvarsanslagen bör vara en riktpunkt. Jag skall inte pressa utrikesministern på siffror i budgeten, men det är viktigt att man inte ändrar principerna i budgeten. Principerna måste kvarstå tills resultatet av översynen kommer. Då kan man ta upp diskussionen igen. Det är viktigt att man inte minskar anslagen, och de bör helst följa försvarsanslagen.
Fru talman! Jag kan inte ge Ingela Mårtensson något besked när det gäller nästa budgetår. Jag kommer emellertid att med stor glädje diskutera dessa frågor och redovisa de överväganden som kommer efter årsskiftet. De kan naturligtvis inte redovisas i budgetpropositionen, utan den diskussionen måste tas upp därefter.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag tycker att det är mycket viktigt att man -- precis som när riksdagen fattade beslutet år 1987 -- verkligen ser på fredsorganisationerna och deras viktiga arbete. Det är unikt i världen med ett så starkt fredsarbete som vi har i Sverige. Enskilda organisationer och en mängd människor ute i Folkrörelsesverige deltar i ett opinionsarbete. Mot bakgrund av de konfrontationer som finns med olika majoritetsgrupper, även inom det svenska samhället, är det mycket viktigt att folkrörelserna kan arbeta och få fram lösningar som inte går ut på våld. De värnar om att man på ett fredligt sätt skall lösa problemen. Jag vill därför betona fredsorganisationernas betydelse i det arbetet. När det gäller staters agerande är det mycket viktigt att man även har folket med sig.

Fru talman! John Andersson har frågat mig om den av Sveriges geologiska undersökning inrättade tjänsten som chef för det nationella borrkärnearkivet kommer att placeras i Malå till årsskiftet. Jag vill först understryka att det nationella borrkärnearkivet i Malå och den kompetens och det kunnande som byggs upp i anslutning till arkivet är viktiga resurser för bl.a. prospekteringen och den grundläggande geologiska undersökningsverksamheten i landet. Det är viktigt att SGU ser till att den resurs som borrkärnearkivet utgör kommer till effektiv användning. Enligt vad jag erfarit köper SGU i dag lokalt de tjänster som behövs för driften av borrkärnearkivet i Malå. SGU anser att den personal som behövs för att genomföra verksamheten och nå uppställda mål nu finns i Malå. Arkivets verksamhet är vidare samordnad med SGUs övriga berggrundsgeologiska arkiv och samlingar. Att ha en separat, i Malå placerad, chef för verksamheten är enligt SGUs uppfattning inte rationellt, och behov av en heltidsanställning föreligger enligt SGU inte heller. Jag anser att det bör ankomma på SGU att organisera sin verksamhet så att uppställda mål kan nås på effektivaste sätt och till lägsta möjliga kostnad. Detta synsätt ligger väl i linje med de av statsmakterna under senare år uttalade riktlinjerna för styrning och uppföljning av de statliga myndigheternas arbete, vilka innebär målstyrning och kontroll av att uppställda mål nås med givna ekonomiska ramar. Som svar på John Anderssons fråga anser jag mot nämnda bakgrund att det bör ankomma på SGU att avgöra om och när ifrågavarande chefstjänst skall placeras i Malå. Jag avser därför, efter formell framställning av SGU, föreslå regeringen att ändra på den skyldighet som nu föreligger att chefstjänsten skall vara placerad där.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret på frågan. I de flesta fall brukar frågeställarna uttrycka sitt missnöje med svaret. Jag är inte bara missnöjd med svaret utan även med frågans hantering. Jag ställde frågan till näringsministern den 14 november. Jag fick inget svar den 19 november. Frågan sköts fram en vecka, och skulle då besvaras av arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund. Tisdagen den 26 november när Börje Hörnlund svarar på frågor i kammaren får min fråga inte plats. I dag får jag äntligen ett svar. Då har frågan återigen hamnat hos näringsministern. Jag tycker att det här tyder på två saker. För det första rådde det kanske oenighet inom regeringen om vilket svar man skulle lämna. För det andra kanske Börje Hörnlund inte ville svara. Efter att ha läst hans interpellationsdebatt från 1988 med dåvarande industriminister Ivar Nordberg kan jag förstå att han inte vill svara nu. År 1988 sade Börje Hörnlund bl.a. att ''det är mängden av sådana här i och för sig små beslut som fattas i departement och verk osv. som är den regionala utvecklingens verkliga bockfot.'' Jag utgår ifrån att omdömet i sakfrågan kvarstår och följaktligen träffar även den nuvarande regeringen och dess näringsminister. Riksdagen har fattat ett beslut om att inrätta ett arkiv. Självfallet skall dess chef även placeras på samma ort. SGU har hela tiden motarbetat detta, och nu faller regeringen tydligen till föga för motståndet. I svaret vitsordar näringsministern det tekniska kunnande och den kompetens som finns i Malå och som i anslutning till arkivet är grundläggande för prospektering och den geologiska undersökningen i landet. Det här är tyvärr en tillsättningsfråga som man på olika håll har förhalat sedan 1988. Den får nu sin lösning, till stor nackdel för verksamheten i Malå.
Fru talman! Det råder ingen oenighet mellan mig och Börje Hörnlund om svaret på denna fråga. Hur hanteringen har gått till känner jag icke till. Frågan har kommit till mitt departement. Jag har tyvärr varit bortrest vid ett par tillfällen då frågesvar skulle ha lämnats. Därför lämnas svaret i dag. Vi tillämpar målstyrning när det gäller SGU. SGU anmäler att man inte anser att man behöver en full tjänst utan att den kan delas. Därmed anser man att den inte bör placeras i Malå. Jag anser att SGU självt på effektivaste sätt med det målstyrningssystem vi använder skall få avgöra om det skall finnas någon tjänst i form av chefsbefattning i Malå eller ej.
Fru talman! När det fattades beslut om den här frågan i riksdagen avsåg man att när arkivet inrättades skulle självfallet även chefen finnas i Malå. Det tar för lång tid och är inte möjligt att redogöra för ärendets gång. I flera regleringsbrev från regeringen har det emellertid sagts saker om den här tjänsten. Den senaste uppgiften man fick var att SGU hade tolkat det sista regleringsbrevet som att man hade fått anstånd med placeringen till årsskiftet 1991--92.

Fru talman! Det finns ingen bindning från riksdagens sida om att tjänsten skall placeras i Malå. Detta har reglerats i ett regleringsbrev. Som bekant har det skett ett regeringsskifte.
Fru talman! Andemeningen i riksdagsbeslutet var i alla fall att om man placerar en verksamhet i en viss ort skall även chefen finnas där. Det har man hela tiden utgått ifrån. Även SGU har utgått ifrån detta, eftersom man har begärt anstånd för att placera chefen i Malå. Det här är ytterligare ett steg i att avlöva Norrland och de verksamheter som har bedrivits i Norrland, och i synnerhet i Norrlands inland.
Fru talman! SGU skall bedriva verksamheten på effektivaste möjliga sätt. Man skall ta till vara skattebetalarnas pengar. Om man inte anser att man behöver en hel chefstjänst i Malå utan väljer en annan lösning är det enligt min uppfattning, med den målstyrning vi har, upp till SGU.
Fru talman! Detta senare kan jag varken bestrida eller godta, eftersom det är näringsministerns ord att SGU uppfattar saken på det här sättet nu. Jag är litet förvånad över att man har kommit till den uppfattningen just nu sedan det blivit en ny regering.

Fru talman! Odd Engström har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra att SSAB köps upp av ett konkurrerande utländskt företag som driver SSAB så länge som nuvarande utrustning och tillgångar medger, för att därefter lägga ned verksamheten. Sten-Ove Sundström har frågat mig vilka garantier för sysselsättningen vid SSAB jag kommer att kräva vid en utförsäljning av företaget. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I regeringens proposition om privatisering av statligt ägda företag som förelades riksdagen den 11 november i år har regeringen bl.a. begärt riksdagens bemyndigande att sälja aktier, delar av verksamheter inkl. fast egendom m.m. i vissa angivna statliga företag. Ett av de företag som anges är SSAB, Svenskt Stål AB, där staten för närvarande äger 48 %. Syftet med det begärda bemyndigandet är att regeringen bör ha möjligheter att välja lämplig tidpunkt och att genomföra försäljningarna i den takt som är affärsmässigt fördelaktig. Vid val av köpare till de statligt ägda företagen anser jag generellt att de anställda och allmänheten bör ges bred möjlighet att teckna aktier m.m. Vidare måste riktiga industriella lösningar eftersträvas som på bästa sätt tillvaratar företagens utvecklingskraft och därmed ger trygga arbetstillfällen. Det är också viktigt att företagets ägare känner ett engagemang för företagets verksamhet. Vad gäller Odd Engströms fråga kan jag konstatera att SSAB i dag är börsnoterat. Som börsnoterat företag agerar SSAB redan i dag efter företagsekonomiska principer. Den bästa garantin för fortsatt verksamhet i företag är lönsamhet, goda industriella förutsättningar och bra näringsklimat. Enligt min uppfattning medför statens delägande inga fördelar för företagets utveckling och överlevnad. Snarare visar erfarenheten att expansiva företag med staten som ägare i allmänhet haft svårare att erhålla finansiellt stöd från ägarna till framtidsinriktade investeringar än privatägda företag. Som svar på Sten-Ove Sundströms fråga vill jag framhålla att inga företag kan lämna långsiktiga garantier för sysselsättningen i en marknadsekonomi -- allra minst de statligt ägda. Men företag som kan agera efter normala företagsekonomiska principer har de bästa förutsättningarna att tillförsäkra sina anställda en anställningstrygghet på lång sikt. En överföring av de statligt ägda företagen till privat ägo är därför väsentlig för de enskilda företagens utveckling. Erfarenheter i andra länder har visat att privatiserade företag i allmänhet har haft en väsentligt positivare utveckling sedan staten lämnat sin ägarroll. Om de försäljningar av aktier i svenska statligt ägda företag som regeringen nyligen föreslagit riksdagen kommer till stånd, kommer största möjliga hänsyn att tas för att finna en för varje företag lämplig ägarstruktur.
Fru talman! Det är ju brukligt att man som frågeställare tackar näringsministern för svaret. Jag skulle vilja uttrycka mig på ett annat sätt: Järnverk i Borlänge tackar för svaret. De har uppdragit åt mig att ställa den här frågan till näringsministern, och det är på deras vägnar som jag nu för den här debatten och diskussionen med näringsministern. Jag är helt säker på att de som i dag arbetar vid Domnarvets Järnverk i Borlänge inte är nöjda med det här svaret. De minns stålkrisen för tiotalet år sedan. De vet vilka uppoffringar man har fått göra för att skapa den moderna stålindustri som i dag finns i form av SSAB. De minns hur skattebetalarna, dvs. de själva, fick vara med och rusta upp och ta över detta företag ur resterna av det privata stålbolag som skakades av krisen för drygt tio år sedan. De har varit med om att bygga upp ett slagkraftigt och internationellt konkurrenskraftigt företag. I dag möts de av beskedet att de återigen skall ställas inför en situation där de skall säljas ut. Ja, näringsministern säger kanske inte säljas ut. De erbjuds möjligheten att själva köpa företaget tillsammans med alla andra. Detta är obegripligt för dem som arbetar vid Domnarvet. De anser nämligen att de redan har varit med och köpt företaget en gång. De är knappast intresserade av att köpa en gång till. Var detta allt som näringsministern hade att säga för att lugna stålverksarbetarna i Domnarvet?
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Låt mig börja med att säga att det finns en oro inom SSAB, inte minst inom SSAB i Luleå, för att det nu finns en risk för att utländska stålintressen kan köpa upp produktionsanläggningar och lägga ned dem utan hänsyn till sysselsättningen. Det finns en oro för att företaget skall reas bort i en lågkonjunktur enbart av ideologiska skäl och utan hänsyn till samhällsintresset. Här har skattebetalarna investerat i SSAB, bl.a. i Luleå, och byggt upp en internationellt modern stålindustri som gett bra inkomster till statskassan. Nu löper den alltså risk att reas bort. Detta innebär naturligtvis mycket stora problem för sysselsättningen i den del av landet som har den sämsta arbetsmarknaden. Statsrådet säger i svaret att erfarenheten i andra länder har visat att privatisering av företag i allmänhet spelat en positiv roll. Att det finns ett statligt ägande i stålindustrin beror ju på att de privata kapitalintressena på stålområdet inte har haft intresse eller möjlighet att investera för att klara den utveckling som svensk stålindustri har genomgått. Det är alltså inte en självklarhet i sig att staten äger företaget, utan det är en viktigt förutsättning för att vi över huvud taget skall ha en modern stålindustri i dag. Jag måste därför ställa en följdfråga: Anser inte näringsministern att de anställda och skattebetalarna i övrigt har rätt att även i fortsättningen få del av det kapital som de investerat i Svenskt Stål AB?
Fru talman! Jag noterar att vid den tidigare delprivatiseringen, som skedde under socialdemokratisk regim, tog en mycket stor andel av samtliga anställda i SSAB, såväl i Luleå som Borlänge, del i emissionen till marknaden. De blev delägare i SSAB. Vi eftersträvar att finna de bästa industriella lösningarna där den bästa utvecklingen för företagen kan förutses och där man ger de bästa förutsättningarna för att ta till vara potentialen inom svensk stålindustri. Vi tror att man gör det bättre i privat regi än statlig. Vi noterar självfallet att de flesta, mest rationella och mest konkurrenskraftiga stålföretagen i Europa också är privatägda. Det har även diskuterats om det kan finnas utländska intressenter som ser SSAB som en så svår konkurrent att man vill köpa upp företaget för att delvis lägga ned anläggningar eller åtminstone vansköta dem, inte investera i dem och senare lägga ned dem. Jag tror definitivt inte att marknaden fungerar på det sättet. Det gör den inte inom stålindustrin och det gör den inte inom övriga industriella verksamheter. Följden av det skulle bli att alla företag tvingades vara statliga. Vi skall inte rea bort några företag. Vi skall se till att vi skapar starka industriella strukturer med goda utvecklingskrafter som tar till vara potentialen i företagen och säkrar en god utveckling för svensk industri, och i synnerhet för svensk stålindustri.
Fru talman! I svaret har näringsministern inte närmare utvecklat skälen till varför man bör sälja ut SSAB. Ett skäl anges dock. Det uppges att företag som har staten som ägare i allmänhet har svårare att erhålla finansiellt stöd från ägarna till framtidsinriktade investeringar. De skulle ha större sådana svårigheter än privatägda företag. Det var verkligen ett sällsynt illa valt argument. Det var precis motsatsen som gällde den gången när staten fick gå in. Staten fick ju gå in och ta över i en akut kris därför att de privata ägarna inte var beredda att -- för att tala med språkbruket i svaret -- göra de framtidsinriktade investeringar som krävdes för att bygga upp det konkurrenskraftiga och slagkraftiga företag som SSAB är i dag. Hur förklarar näringsministern den formuleringen i ljuset av vad som faktiskt förekom för tio år sedan mitt i stålkrisen?
Fru talman! Det är viktigt att komma ihåg att alla de, ibland våldsamma, strukturförändringarna i SSABs historia har skett i samråd med de anställda. De har funnits med i alla större förändringar. De har varit med och ställt upp på alla rationaliseringsprogram som har skett. Det har varit mycket besvärligt, eftersom det har inneburit att ett antal har blivit övertaliga, men man har alltid kunnat se förutsättningarna för framtiden. Nu händer någonting helt annat. Nu tar regeringen ett eget initiativ av grundideologiska skäl. Man vill sälja ut, men inte därför att det är viktigt av företagsskäl att göra det i dag. Varför skall de anställda köpa något som de redan i dag äger?
Fru talman! Vi har angett skälen till varför vi vill sälja ett antal statliga företag. Det är för att få en bredare ägandespridning och för att vi skall se till att statens olika roller separeras. Det gäller rollen att ange ramarna för företagandet och rollen att driva resp. företag. Vi har även angett de rent statsfinansiella skälen att försöka använda statens förmögenhetsmassa på bästa sätt. Bara för att ett företag har råkat bli statligt behöver det inte vara det för evärdlig framtid. Vi anser att man kan använda det på bättre sätt. Det var under borgerlig regering som Svenskt Stål AB skapades. Man skapade en ny slagkraftig enighet där man så småningom, steg för steg, först under socialdemokratisk regim och sedan under borgerlig, försöker få tillbaka statens pengar och återföra företaget i privat ägo. Det är där det hör hemma, precis som vilket annat företag i vilken annan bransch som helst. Stålindustrin är inte annorlunda än någon annan industrigren.
Fru talman! Jag noterar att näringsministern nu undviker att kommentera det faktiska förhållandet att det var de privata ägarna som var oförmögna till de framtidsinvesteringar som krävdes för drygt tio år sedan. I det här svaret finns inga sakliga skäl angivna för att sälja ut SSAB. Så är det nog. Det finns inga riktigt bra skäl. Vi har här att göra med en doktrin eller -- på enkel, vardaglig och hederlig svenska -- principrytteri. Man skall sälja därför att man tror att det är bra att sälja. Men dogmer och principrytteri hör mycket illa samman med praktisk skötsel av företag. Det skall bedömas praktiskt från fall till fall. Så var den statliga företagspolitiken uppbyggd under den socialdemokratiska regimen. Vår politik ligger fast där. Sakskälen saknas, herr näringsminister. Det handlar om dogm och principrytteri. Det är svaret på frågan.
Fru talman! Om det i dag fanns sakliga skäl för att göra stora struktureringar och om man av den anledningen behövde diskutera andra ägarformer tror jag att vi kunde ställa upp på en helt annan form av diskussion i de här sammanhangen. Men det är alltså helt av ideologiska skäl som regeringen vill göra den här utförsäljningen och den här privatiseringen. Det är att spela medanställdas trygghet. Det är att spela med det kapital som skattebetalarna investerat i detta företag. Det finns all anledning att värna om de investeringar som ger vinst och återför pengar till statskassan i det här sammanhanget. Det finns ingen anledning att sälja ut dem på lösa boliner. Det kan innebära att de snabbt kan komma i utländsk ägo. Då äventyrar man jobben i den landsdel där vi har de största problemen på arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag noterar att mina socialdemokratiska kolleger anser att statliga jobb skall vara tryggare än privata. Man skall uppenbarligen ställa andra krav på statliga företag än på motsvarande privata. Det bryter i så fall radikalt även mot tidigare socialdemokratisk politik. Där har man faktiskt varit med om att statliga företag skall drivas på samma villkor som motsvarande privata. Samma krav på lönsamhet och samma krav på att man måste vara rationell skall ställas. Det är inte fråga om dogmer och principrytteri. Det är däremot precis vad Odd Engström ägnar sig åt. Det som är statligt skall till varje pris vara statligt. Vi vill tvärtom se till att vi använder statens förmögenhetsmassa där den kan användas på ett effektivare sätt. Om företagen skall skötas på exakt samma sätt som motsvarande privata företag kan de faktiskt lika gärna vara privata. Staten kan i stället använda sin förmögenhetsmassa och investera den i exempelvis infrastruktur. Det är nationellt bra för hela den svenska industrins konkurrenskraft. Det är detta vi har aviserat att vi vill göra.

Fru talman! Mona Sahlin har frågat mig varför jag inte är beredd att verka för att en oberoende konsult får granska det ekonomiska bakgrundsmaterial som legat till grund för styrelsens i ASSI beslut att avveckla en pappersmaskin vid pappersbruket i Karlsborg. Jag vill hänvisa till vad jag svarade på en fråga i riksdagen den 15 oktober i år om pappersbruket i Karlsborg och vad jag i brev till Svenska Det är inte min uppgift att ta ställning till en oberoende konsult som Mona Sahlin efterfrågar. Jag anser fortfarande att det ankommer på ledningen och styrelsen för AB Statens Skogsindustrier att besluta om den framtida utvecklingen av pappersbruket i Karlsborg. Då Mona Sahlin, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Sten-Ove Sundström i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag får tacka näringsministern för svaret på frågan. Det är viktigt att man går grundligt till väga i sådana här sammanhang. Det finns alltså flera uppgifter om möjligheten att driva den här pappersmaskinen vidare. Det finns skiljaktiga åsikter bland ekonomerna. Då bör man ta chansen att via Pappersindustriarbetareförbundet låta alla dem som är kopplade till företaget få titta på den här, ur sysselsättningssynpunkt, viktiga frågan. Den här pappersmaskinen representerar en mycket viktig del av utvecklingen vid bruket. Den har också använts för att ta fram nya produkter. Därför är den mycket viktig i en sådan här produktion. Jag har svårt att se varför man inte skulle låta en ny analys på det här området ske. Det skulle kosta väldigt litet egentligen. Det är visserligen, som statsrådet säger, en uppgift för ledning och styrelse, men det får aldrig vara så att ägaren frånsäger sig ansvaret. Jag tycker att statsrådet här bör ge en indikation till företagsledningen att det kan vara viktigt att titta på detta. Det betyder mycket för sysselsättningen och för brukets överlevnad.
Fru talman! Jag tror att den här frågan är utomordentligt väl och grundligt utredd. Jag har personligen sett ett otal utredningar och beräkningar på denna pappersmaskins eventuella lönsamhet. Enligt min uppfattning ankommer det på ledningen och styrelsen att göra de utvärderingar som behöver göras. Jag vet att det har gjorts ett mycket stort antal utredningar och utvärderingar. Så länge jag har förtroende för styrelsen och ledningen är det de som skall fälla avgörandet. De har utvärderingsansvaret och de har utredningsansvaret. Jag har förtroende för ledning och styrelse i ASSI.
Fru talman! Det gäller sysselsättningen på en ort som har stora problem, därför tycker jag att man bör ta alla chanser att följa upp möjligheterna att driva den här pappersmaskinen vidare. Man bör ta alla chanser och titta om det finns andra vinklingar och ekonomiska möjligheter att driva den vidare. Svenska Pappersindustriarbetareförbundet har ekonomer som har tittat på detta och ser framkomstmöjligheter. Därför tycker jag att ägarna bör ta chansen och låta en oberoende konsult granska företagets ekonomiska analys och ånyo försöka skatta möjligheterna att driva produktionen vidare.
Fru talman! Att utreda kostar pengar, inte själva utredningen men tiden som utredningen tar då man gör förluster. Om vi skulle använda den metoden skulle vi överpröva varje beslut i varje företag som skulle medföra personalinskränkningar. Det är totalt orimligt att regering och riksdag skall göra detta. Det måste vara styrelser och ledningar som gör den här utvärderingen. Om man kan finna en köpare till anläggningarna i Karlsborg och om någon anser sig kunna driva dem med lönsamhet är jag fullständigt övertygad om att ASSI är beredd att avyttra dessa.

Fru talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att säkra valsverksproduktionen i Luleå. Bengt Hurtig har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra att vidareförädlingen av stålämnen i Luleå försvinner. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag har i olika sammanhang sagt att det ankommer på företagens ledningar och styrelser att besluta om den framtida inriktningen och utvecklingen av verksamheten. Jag ser inte heller i det nu aktuella fallet någon anledning att ingripa i denna beslutsordning.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret på frågan. Ovako Profilers styrelse har skjutit upp sitt beslut om Profilers framtid till nästa vecka, men risken är att ägaren, SKF, då fattar ett beslut som innebär att de 600 anställda presenteras en julklapp som de inte kommer att glömma i första taget. Att sparka ut 600 personer i arbetslöshet på en vikande arbetsmarknad där arbetslösheten nu snabbt närmar sig 5 % är oansvarigt. Ovako ägs av SKF, som ju är en stor koncern och som i detta ärende har ett mycket stort ansvar för utvecklingen vid Ovako Profiler i Luleå. Men det betyder inte att landets regering kan undgå att ta sitt ansvar, att ta kontakt med parterna och diskutera olika möjligheter till omstrukturering av verksamheten. Det här är naturligtvis en viktig fråga i första hand för SKF, men det måste också vara ett viktigt ansvar för näringsministern att trycka på de olika aktörerna och åstadkomma en vettig lösning. Parterna är främst SSAB och Ovako Jag måste ånyo fråga om statsrådet inte är beredd att ta det ansvaret, dvs. att trycka på parterna. Det här är ett väldigt viktigt läge med tanke på de problem som finns på arbetsmarknaden där uppe. Här handlar det om 600 personer och i förlängningen om 2 000--3 000 människors jobb i en region som Luleå, som alltså nu har stora problem.
Fru talman! Jag får också tacka för svaret. Ovako har av många ansetts vara en bra arbetsgivare i Luleå, inte minst därför att man har satsat bortåt en halv miljard i en ny skänkugn, i modernisering av strängjutning och i flyttning av rälsverket från Borlänge. Investeringar av det slaget -- i vidareförädling -- bör rimligen vara grundade på långsiktiga bedömningar och inte på kortsiktiga spekulationer. Därför ger hotet om nedläggning av Profiler på grund av kortsiktiga förluster, som hänger ihop med de stora investeringar som man har gjort, ett oseriöst intryck och ändrar den uppfattning som man i Luleå har haft om Ovako. Det stärker inte precis anseendet hos den privata delen av stålindustrin. Om denna vidareförädling i Luleå faller tappar SSAB givetvis en stor ämneskund. Skulle detta leda till att SSAB får problem och att man går över till en mer skrotbaserad ämnesframställning ute i Europa kan LKAB i sin tur, och då främst Industriministern kunde ha sagt ungefär så här: Den situation som nu utvecklas är mycket allvarlig, inte minst för en landsända med stor arbetslöshet. Jag är beredd att göra vad jag kan för att stålbranschen i Sverige skall klara sig genom lågkonjunkturen och stå stark när konjunkturen vänder uppåt. T.ex. kan banverket skriva kontrakt på mer räls, och vi är beredda att hjälpa till med det. Vi borde också kunna samla ihop sakkunskap i landet för att genomlysa alla möjligheter att bibehålla och utveckla en miljömässigt och energimässigt hållbar järnframställning och vidareförädling av stålprodukter i Luleå. Regeringen är beredd att medverka till en utveckling där stålorten Luleå blir ett metallurgiskt centrum och en stödjepunkt för landets produktionssystem. Så här resonerar man faktiskt i många andra länder och engagerar sig i och ger stöd till sin stålindustri. Det efterlyser vi också i Sverige.
Fru talman! I en planekonomi skulle man säkert agera på det sättet. I en marknadsekonomi handlar man inte så. Det ger närmast ett falskt intryck av handlingskraft. Vi anser att privata och statliga arbetsgivare har samma ansvar. Vi anser det orimligt att näringsdepartementet eller riksdagen skall pröva investeringar, nedläggningar eller något annat i varje enskilt företag. Det strider dessutom mot grundläggande marknadsekonomiska principer. Det ankommer på företagen att själva göra riktiga bedömningar. Jag är fullständigt övertygad om att kan man hitta en annan ägare eller några som är beredda att satsa pengar i denna verksamhet kommer Ovako säkerligen att kunna sälja verksamheten eller överlåta den i stället för att bara helt enkelt lägga ned. Men problemet är att hitta någon som är beredd att satsa pengar och som tror att detta är en sund och riktig investering för framtiden. Näringslivet är nog bättre på att göra den värderingen än näringsdepartementet.
Fru talman! Nu tror jag säkert att det är många som börjar fundera över vad vi egentligen skall med en näringsminister till här i landet, både när det gäller privat och när det gäller statlig företagsamhet. Självfallet skall regeringen eller statsrådet inte lägga sig i alla planer på förändringar -- det är en onödig sak att diskutera här -- men när det gäller betydande och tunga förändringar som slår oerhört hårt mot en landsända, där man riskerar att få mycket stora problem, måste det finnas ett engagemang från regeringens och näringsministerns sida. Det betyder inte att man i alla lägen skall diskutera mångmiljoninvesteringar -- det kan också betyda att man tar kontakter. Kontakter är ju viktiga, inte minst inom det privata näringslivet. Jag hade utgått från att näringsministern här skulle annonsera någon form av kontakter. Det handlar inte alltid om pengar -- det handlar också om att trycka på vid rätt tillfälle och att ta de kontakter som man på industridepartementets område brukar ha i näringslivet. Nu är det dags att näringsministern börjar vässa tänderna och gör någonting åt situationen. Det ramlar ned problem över dessa stora, tunga industrier, som betyder så mycket för sysselsättningen.
Fru talman! Min uppfattning är att marknadsekonomin ibland kan få svårigheter och gå snett, och då måste nationellt ansvariga näringsministrar och industriministrar ingripa. Erfarenheterna säger också att styrelserna i sådana här företag inte fattar sina beslut i lufttomma rum utan i en miljö där både politiker och andra företag är medaktörer. Inte heller är det så att industriministern och regeringen i alla lägen slaviskt följer de marknadsekonomiska principerna. När det gällde Nordbanken och Bofors var situationen tydligen så allvarlig att regeringen ansåg sig tvungen att ingripa. Hade man slaviskt och dogmatiskt följt sina marknadsekonomiska principer skulle Nordbanken och Bofors kanske ha fått gå i stöpet. Men då skulle problemen ha blivit för stora, tyckte man. Vi efterlyser alltså ett ansvar också för stålindustrin i Sverige.
Fru talman! Vi har inte gjort några ingripanden när det gällde Bofors. När det gällde Nordbanken var vi i praktiken bundna av tidigare regerings åtaganden. Jag tycker att Sten-Ove Sundström borde notera att vi har bytt namn på departementet. Vi bedriver inte industristödspolitik, vi bedriver inte branschpolitik, utan vi bedriver en politik som skall göra det bra att investera och driva verksamhet i Sverige. Det är normalt sett det som ger den största framgången. Det kommer vi att göra också i de här sammanhangen. Jag avser inte att utöva påtryckningar eller bedriva någon form av maktutövning för att få någon att fatta orationella beslut. Det slår bara mot övriga verksamheter i samma företagsgrupp och hotar flera arbetstillfällen på andra orter och i senare led. Det är ingen bra näringspolitik, det ger inga nya arbetstillfällen -- snarare tvärtom.
Fru talman! Låt mig då bara säga att jag tror att det vore bra om näringsministern och näringsdepartementet bedrev den politik som kunde ge den största framgången även i den landsända som vi nu talar om. Det finns ju ingenting i utvecklingen för dagen som tyder på att det är den politiken som förs. Jag tror inte heller att man skall bedriva en politik som bidrar till att så att säga trissa upp en problemfylld situation. Men det är i ett sådant här sammanhang viktigt att det företag som det här handlar om -- SKF -- i första hand är medvetet om vad som händer om man inte seriöst granskar problemet. Jag tror också att det är viktigt att näringsministern följer utvecklingen här noggrant och ser till att även de som bor och verkar i den här landsändan på något sätt kan notera den största framgången, som man talar om. Än så länge märker vi ingenting av den.
Fru talman! Vi har förut konstaterat att vi har ganska olika syn på närings och industripolitik. Även vissa beslut som fattas i en marknadsekonomi kan få sådana kedjeeffekter på en rad andra företag att man får stora skador på hela näringslivskedjan och den industristruktur man har. Där kommer enligt min uppfattning samhällsansvaret in. Man måste noga följa den utvecklingen, föra diskussioner och samtal med berörda parter och bidra med den kompetens och det kunnande som rimligen måste finnas också i ett näringsdepartement.
Fru talman! Nu sade Bengt Hurtig något klokt. Vi skall självfallet följa utvecklingen av näringslivskedjan och industristrukturen, och det gör vi. Men vi tror inte att man förbättrar situationen med påtryckningar eller industristöd -- man gör det genom att förbättra det industriella klimatet i Sverige, som vi anser vara centralt för att åstadkomma en bättre återhämtning i den svenska ekonomin. Sedan några ord till Sten-Ove Sundström. Ansvaret för det som nu har ställts till uppe i Norrbotten är faktiskt den socialdemokratiska regeringens, Sten Ove Sundström. Vi kan ta vårt ansvar när vår politik hunnit slå igenom.
Fru talman! Jag tror inte att de anställda vid Ovako och andra anläggningar där man nu löper risken att förlora sina arbeten är betjänta av någon längre historiebeskrivning, även om en sådan ibland kan vara viktig. Jag tror att de vill se ett resultat. Jag tror att de vill se att de ansvariga politikerna nu engagerar sig i deras frågor och i de problem som kan uppstå om man nästa vecka fattar det här beslutet. Framgång, som näringsministern tidigare talade om, kan naturligtvis noteras på olika sätt, men jag tror att det vore oerhört värdefullt om det gjordes någonting konkret från näringsdepartementets sida under den närmaste tiden i fråga om Ovako Steel i
Fru talman! Risken finns ju att regeringarna i andra länder, när de har problem med stålindustrin, går in och vidtar åtgärder. Enligt vad jag förstår går finska staten in när det gäller den finska delen av Ovako. Det rubbar naturligtvis konkurrensförutsättningarna, om svensk stålindustri hos regeringen och näringsdepartementet möts av en stenhårt och dogmatiskt avvisande inställning till att agera och till att ha framförhållning.
Fru talman! Jag trodde industristödspolitiken tillhörde en förgången tid här i kammaren. Jag tror inte att de anställda vare sig vid Ovako Steel i Luleå eller någon annanstans är betjänta av någon form av falsk handlingskraft.

Fru talman! Bruno Poromaa har frågat mig på vilket sätt de sociala skälen i dag så förändrats att det motiverar en försäljning av LKAB. Regeringen har i den nyligen avlämnade propositionen om privatisering av statligt ägda företag, m.m. angett en ny inriktning av statens roll i näringspolitiken och fördelarna som är förenade med ägarspridning i de statliga företagen. Statens främsta uppgift inom näringspolitiken är enligt min mening att ange ramar och regelsystem för näringslivets verksamhet och bidra till att skapa betingelser för långsiktig tillväxt. Staten bör inte styra utvecklingen i enskilda företag eller branscher oavsett om de är privat eller statligt ägda. Företag som kan agera efter normala företagsekonomiska principer har de bästa förutsättningarna att tillförsäkra sina anställda anställningstrygghet på lång sikt. En överföring av de statligt ägda företagen till privat ägo är därför väsentlig för de enskilda företagens utveckling. Erfarenheter från andra länder har visat att privatiserade företag i allmänhet haft en väsentligt mer positiv utveckling sedan staten lämnat sin ägarroll. Om riksdagen antar regeringens förslag planerar regeringen att efter riksdagens godkännande genomföra en privatisering av vissa statliga företag. Den breda ägarspridning i de statliga företagen som regeringen då kommer att eftersträva kan enligt min uppfattning innebära fördelar även för LKAB
Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret. Jag får tacka för svaret också på de anställdas vägnar, speciellt gruvarbetarnas -- till den kåren hör också jag. Jag är helt övertygad om att de definitivt inte är nöjda med det här svaret. Alla känner vi en stor oro över vad som kommer att hända om LKAB över en natt får en ny ägare. Jag förmodar att statsrådet kanske inte känner till att LKAB en gång i tiden faktiskt var privatägt. Men redan i början av 1900-talet blev LKAB halvstatligt genom dåvarande högerledaren Arvid Lindmans försorg. I det avseendet var han faktiskt en klok och förutseende man. Jag vill påstå att LKAB har en särställning bland de statliga företagen. Man bearbetar en naturresurs som är ändlig. Den tar en gång slut. Det var förmodligen också mot den bakgrunden som Arvid Lindman gjorde det ställningstagande han gjorde. Han gjorde det också möjligt för staten att sedermera överta också den resterande delen när det gällde ägandet av LKAB. Så skedde också.

Man ansåg att det vore bäst om samhället då var ägare till LKAB. LKAB förstatligades också vid det tillfället.
Fru talman! Samma regler gäller för statliga och privatägda företag. De reglerna gäller även för LKAB. Vi har privatägda gruvor i Sverige, och vi har statligt ägda i form av LKAB. Så finns även utomlands. Vi ser egentligen inte någon skillnad mellan Boliden och LKAB. Vi ser i stället möjligheter att ta till vara utvecklingskraften i LKAB, att få till stånd en bättre lönsamhet när det gäller malmtransporterna både i Sverige och i Norge, att få en investering i en ny huvudnivå, att stärka livskraften med en stark balansräkning för LKABs framtid. Jag tror att LKAB har en mycket bra framtid med en hygglig lönsamhet, men det gäller att få bra ägare, ägare som är beredda att skjuta till kapital och kanske även säkra en del av avsättningen. Även LKABs historia visar att privata ägare har varit framgångsrika med att driva företaget. Min uppfattning är att LKAB väsentligt kan stärkas genom att ges andra ägare, och det är också våra intentioner att skapa industriellt riktiga lösningar som förstärker företagets utvecklingskraft.
Fru talman! Det senare -- att de privata skulle vara bättre skickade att sköta de statliga företagen -- är ett ideologiskt påstående. Så är ingalunda fallet. LKAB på något sätt är misskött. Om det är så att LKAB är misskött, se då till att företaget får en annan styrelse, som i sin tur ser till att företaget får en annan ledning! Jag tycker tvärtom -- de stora insatser som man har gjort inom LKAB hade knappast gjorts av några privata intressen. Jag tackar min lyckliga stjärna för att LKAB var ett statligt företag vid regeringsskiftet 1982. Då gick staten in med olika åtgärder för att rädda företaget. Hade det då varit i privata händer hade företaget nu varit konkursmässigt. Men nu är det ett solitt företag och har god likviditet.
Fru talman! Vår uppfattning är att vi skall hitta bra industriella lösningar, något som stärker LKAB och dess utvecklingskraft. Vi anser inte att företaget är misskött, men det finns mer att göra, inte minst när det gäller malmtransporterna, som Bruno Poromaa säkert vet. Genom bl.a. de åtgärderna kan man se till att stärka lönsamheten och trygga framtiden, men det förutsätter också att företaget har säkra och bra leveranser ut i Europa. Det är det vi vill skapa bl.a. genom ägarspridning och tillgång till riskkapitalmarknaden, i och med att det som bekant är en mycket kapitalintensiv verksamhet.

Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret på min fråga, som jag hade ställt till skatteminister Bo Lundgren, eftersom det är han som huvudsakligen svarar för finansieringsvillkoren när det gäller bostads och byggmarknaden. Att det kan uppstå en sådan här förvirring är kanske ett exempel på resultat av att man har slagit sönder bostadsdepartementet. Jag kan mot den bakgrunden förstå att byggbranschen i dag är förvirrad och en smula upprörd. När det gäller själva svaret kan jag konstatera att näringsministern visar en mycket passiv hållning. Det är i och för sig ett ganska mångordigt svar, men det finns inga konkreta nyheter i det. Byggkrisen i Stockholms län har förvärrats genom regeringens åtgärder under hösten. Det gäller framför allt på bostadspolitikens område, där den marknad som enligt Byggmästareföreningen i Stockholm var en ljusglimt har punkterats av regeringens åtgärder. Det går nu inte att överblicka framtiden, och det går inte att göra några kalkyler. Det innebär också att efterfrågan avtar, att det inte kommer i gång några projekt. När det gäller de andra åtgärderna för byggande radar näringsministern upp gamla beslut, inte några nya. Sedan talar näringsministern om att arbetslösheten bland byggnadsarbetare är låg i Stockholmsområdet. Den är inte låg, utan den ökar snabbt varje dag och ökar snabbare än någon annanstans i landet. Man befarar en arbetslöshet på

Fru talman! Att byggnadsindustrin är hårt utsatt är inte min bedömning, utan det är branschens egen bedömning. De åtgärder som näringsministern nu har radat upp är inga nya åtgärder, utan det är samma åtgärder som den gamla regeringen föreslog. Här säger näringsministern att han har erfarit att länsarbetsnämnden i Stockholms län håller på att ta fram projekt. Ja, länsarbetsnämnden har gjort en lista på lämpliga åtgärder som borde sättas in, som regeringen borde vidta. Men vi kan konstatera att regeringen sitter med armarna i kors och låter arbetslösheten bland byggnadsarbetarna öka från nuvarande 7 % den här veckan mot prognosticerade 20 %. När kommer regeringen att agera?

Fru talman! Eftersom jag kommer från Nyköping betraktar jag mig som tillhörande Storstockholmsregionen, men jag är inte så fixerad vid den att jag tror att det är den regionen som är hårdast utsatt och behöver särskilda insatser.

Fru talman! Jag tycker för det första att Sören Lekberg skulle försöka höja näsan litet grand över Stockholmsregionen. Det finns regioner som är väsentligt mycket hårdare utsatta, som har väsentligt större arbetslöshetstal och som har en mycket besvärlig situation. För det andra ägnar vi självfallet frågan uppmärksamhet, men en bransch som har haft en väldigt stark högkonjunktur under en lång följd av år och som behöver anpassa sin storlek nedåt må försöka göra det också, och inte bara tro att skattebetalarna skall upprätthålla en överdimensionerad industrigren. Det går inte.

Fru talman! Jag konstaterar att näringsministern nu nästan ägnar sig åt ett slags hets mot Stockholmsområdet. Det som har orsakat de svåra problemen under hösten är åtgärderna på bostadspolitikens område. Det var ju den marknaden som var ljusglimten, som Byggmästareföreningen sade, som kunde överleva den nedbantning och lågkonjunktur man stod inför. Men den marknaden har regeringen punkterat, och det är därför man står inför de här stora problemen. När jag nu påtalar detta och menar att en arbetslöshet på 10 % för byggnadsarbetarna i Stockholm är oacceptabel talar näringsministern om att jag skall lyfta näsan.
Fru talman! Jag hetsar inte mot någon region, men däremot hetsar jag mot industristödspolitik. Det är inte skattebetalarna som skall ta stötarna via statsbudgeten på det ena eller andra hållet. Vi skall självfallet se till att anpassa en bransch som har blivit överdimensionerad genom de senaste årens verksamhet. Den överplanering som har skett har drivit fram överhettning och överdimensionering under senare år. Jag ser fler regioner än Stockholms stad och län, Sören Lekberg. Jag har sett hur byggnadsarbetare från min hemregion och från stora delar runt Stockholm fortfarande pendlar till Stockholms stad och län. Jag tycker inte att man bara skall se Stockholms stad och län, trots att jag själv tillhör regionen -- det finns ett land utanför huvudstaden också.

Fru talman! Sören Lekberg har tydligen inte lyssnat på någonting av det jag har sagt eller redovisat om de åtgärder som regeringen vidtar. Vi tänker inte via industristöd eller statliga pengar upprätthålla volymen i en bransch som inte motsvarar efterfrågan. Det är bara att konstatera att byggnadsbranschen, och bostadsbyggnadsbranschen i synnerhet, har varit en av de mest genomreglerade och genomsocialiserade branscherna i Sverige, och vi ser också de problem som är resultatet av den politik som har förts.

Fru talman! Jag har noterat synpunkterna från Per Stenmarck. Regeringen kommer självfallet att lyssna på all tillgänglig expertis, när nästa prövning kan bli aktuell.

Fru talman! Stefan Attefall har frågat mig om på vilket sätt regeringen tänker utveckla systemet med sänkta socialavgifter som ett regionalpolitiskt instrument. Bakgrunden till frågan är att i regeringsförklaringen sägs att sänkningen av socialavgifter kommer att utvidgas till större delar av Norrlands inland och omfatta fler verksamheter än i dag. Frågan om utformningen av nedsättning av socialavgifter -- både vad gäller geografisk omfattning och näringsgrenar -- bereds för närvarande i regeringskansliet i samband med budgetarbetet. Jag är därför vid nuvarande tidpunkt inte beredd att kommentera pågående beredningsarbete.

Herr talman! Jag får tacka för den upplysningen. Tyvärr gör den mig inte helt nöjd. Jag hade hoppats att man i första hand skulle försöka skapa så bra generella villkor som möjligt, i första hand i stödområde 1, innan man började utvidga det geografiska området. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern kan överväga de synpunkterna.

Herr talman! Jag kommer från Lycksele i Västerbottens län. Jag är helt övertygad om att det känns angelägnare att prioritera insatser i Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Sorsele än att utvidga nedsättningen till att gälla Lycksele kommun. Men samtidigt finns delar av Lycksele kommun -- vi talar om Kristineberg och Björksele församlingar -- där det kan finnas anledning att se över gränsdragningen. Jag kan framföra den förhoppningen att den utvidgning i geografisk mening som arbetsmarknadsministern jobbar med i första hand gäller sådana områden och inte alltför stora geografiska områden, så att man därmed riskerar att tappa i effekt av de viktiga nedsättningarna av de sociala avgifterna.

Herr talman! Mona Sahlin har frågat på vilket sätt arbetsmarknadsministern anser att sänkta ungdomslöner och försämrad anställningstrygghet skapar fler jobb åt arbetslösa ungdomar. Ungdomarnas situation på arbetsmarknaden i nuvarande lågkonjunktur är, som vi alla vet, mycket svår. Vi måste därför förutsättningslöst diskutera detta allvarliga problem, med målsättningen att finna vägar för att ge våra ungdomar möjlighet till en meningsfull sysselsättning i form av arbete. Regeringen beräknar för nästa budgetår att arbetslösheten direkt kostar mer än 40 miljarder kronor. Medlen måste användas på ett sådant sätt att så många som möjligt får fäste på arbetsmarknaden i form av utbildning, praktik eller arbete. Det gäller inte minst ungdomar under 25 år. antingen utbildning eller arbete. Denna garanti, som är unik för Sverige, skall fortsätta att gälla oberoende av konjunkturläget. Den grupp bland de arbetssökande som i dag har hög arbetslöshet är 20--24-åringarna. Det är dessutom denna åldersgrupp som dominerar bland de långtidsarbetslösa, och antalet ökar också snabbast. Det är förödande för ungdomar, som ännu inte fått en yrkesidentitet, att ställas utanför arbetslivet. Nya vägar måste sökas, som kan underlätta för ungdomarna att få tillträde till den öppna arbetsmarknaden. Inget får därför vara heligt att diskutera. Det är med detta syfte som jag har fört fram funderingar dels på departementets egna ansvarsområden, dels om de avtalade ungdomslönerna och tiden för provanställning. När det gäller lönerna är det framför allt lönesättningen för ungdomar som anvisats arbete i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd jag talar om. Det kan inte vara riktigt att man får inlåsningseffekter genom att man kan tjäna mer genom ett sådant arbete än om man arbetar t.ex. på ett avtalsområde med viss ungdomslön på den reguljära arbetsmarknaden. Samtidigt utgör enligt min mening antalet ungdomar som anvisats arbete på särskild inskolningsplats, med sitt arbete förlagt till den offentliga sektorn, en alltför dominerande andel av det totala antalet som är i åtgärd. Det finns en felaktig styrningseffekt i dessa förhållanden. Vi får inte göra om misstaget som förra regeringen gjorde, dvs. styra in ungdomarna mot den offentliga sektorn. Det var vad som skedde när ungdomslagen infördes. Jag vill också i dessa diskussioner uppmana parterna, när det gäller avtalsområdena på den privata arbetsmarknaden, att diskutera hur man skall kunna anställa fler ungdomar och därigenom ta sin del av ansvaret för dessa. Man kan därigenom samtidigt underlätta sin framtida rekrytering av ung nyutbildad, flexibel arbetskraft. Ungdomar kommer att vara en bristvara i arbetskraften under mitten och senare delen av 1990-talet. Jag kommer därför att kontakta olika parter. Samhället måste se ungdomarna som en resurs och ta vara på den förändringskraft som de bär med sig in i arbetslivet. Alla har ett ansvar. Öppen arbetslöshet, ökande långtidsarbetslöshet och slutligen kontantstöd i form av socialbidrag för våra ungdomar är inte en utveckling som vi i Sverige skall acceptera. Då Mona Sahlin, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav förste vice talmannen att Odd Engström i stället fick delta i överläggningen.

Herr talman! Vissa avtalsområden har i dag klara ungdomslöner som trappas upp under ett antal år. Andra avtalsområden har inte så mycket av detta. Jag tror att det är klokt av parterna på dessa områden att sätta sig ned och diskutera hur ungdomarna så att säga fasas in i det ordinarie arbetslivet. Det har man tydligtvis gjort på ett antal avtalsområden. När det gäller de praktiska fall som jag möter vill jag säga följande. Ungdomar i åldern 18--19 år som arbetar tillfälligt för en kommun får ibland över 10 000 kr. i lön. När de sedan skall ut på den ordinarie arbetsmarknaden, när de har fått den chansen, blir det ett klart motstånd. Där kan ungdomslönen ligga under 8 000 kr., runt 7 000 kr. Då vill de gå kvar på det tillfälliga arbetet. Det är inte bra att vi använder samhällets pengar på det sättet, samtidigt som vi inte riktigt orkar ta till oss hela ungdomsgruppen. Alltså måste vi diskutera detta.
Herr talman!

Det hänger inte ihop. Regeringen kan inte hålla sig med funderingar på vissa håll och en annan inriktning på andra håll. Skall man tolka arbetsmarknadsministerns svar som att marknadsekonomins frihet gäller rakt över utom på arbetsmarknaden, där parterna så att säga får finna sig i att regeringen hoppar in och föreskriver hur löneprisbildningen skall gå till?

Herr talman! Försvarsministern har svarat överraskande positivt, och det är jag tacksam för. Sollefteå är en typisk garnisonstad i Norrlands inland och är som i osedvanligt stor utsträckning uppbyggd kring de militära förbanden och det som därtill hör. Hela infrastrukturen och näringslivet är i mycket stor utsträckning beroende av den militära apparaten. Inte bara kommunen påverkas, utan hela bygden och inre delen av Västernorrlands län. Jag har i min fråga nämnt att över 2 000 arbetstillfällen skulle hotas eller indirekt påverkas. Jag har avsiktligt legat lågt. Det finns mycket seriösa beräkningar, där man talar om 2 500 arbetstillfällen och kanske fler. Ingen vet ju vilka effekter som kan uppstå på sikt. Herr talman! Försvarsministern säger att dessa frågor självfallet får dessa frågor en allsidig hantering. Då frågar jag om detta skall tolkas -- den sista passusen i svaret är väldigt bra -- som att de regionalpolitiska och samhällspolitiska aspekterna kommer att övervägas vid regeringens bedömning av denna fråga?

Herr talman! Försvarsministern kom givetvis in på ekonomin, och det är jag införstådd med. Jag kan inte lova några extra miljarder. Men det är i så fall fråga om en prioritering och en omprioritering och en annan lokalisering. Jag har i min fråga bara nämnt ett exempel. Jag vill egentligen inte bedriva något av en huggsexa, utan det finns faktiskt andra alternativ också. Enligt förslaget har man tänkt sig att flytta Norrlandsbrigaden till Gävle. Norrlandsbrigaden är ett typiskt förband som skall lära sig att strida i Norrlandsterräng, med de klimatförhållanden och annat som där råder. Det sägs också i ÖBs kompletterande underlag inför 1992 års försvarsbeslut att krigföringen i Norrland ställer särskilda krav på förbandens vana vid klimatförhållanden och annat. Det finns all anledning att göra denna omprioritering och omvärdering. Jag tycker att det vore lämpligt att göra detta i samråd med regionalpolitiska och försvarspolitiska experter. Kan vi räkna med att det sker någonting i den vägen?
Herr talman! Vi kommer inte ifrån detta med pengar, det vill jag betona. Jag vill inte stå här och säga någonting som jag sedan inte kan stå för. Här handlar det om mycket stora tillskott, om vi skall kunna klara att behålla samtliga förband. Då är frågan: Vad händer om vi i riksdagen ytterst kommer fram till att Sollefteå garnison skall bibehållas? Ja, då försvinner något annat förband. Då är frågan vilket. Jag har fått denna fråga många gånger och jag kan svara så här: Det är bara att titta på kartan. Det går nämligen inte att lägga ned något förband i en helt annan del av landet, för södra Sverige kommer redan att vara värre utsatt när det gäller förbandsnedläggningar än övre och nedre Norrland.
Herr talman! Kan försvarsministern vara med på följande resonemang? Om det ur militärstrategisk synvinkel är totalt egalt om man lägger Norrlandsbrigaden i Sollefteå, Umeå eller Gävle och om det alltså är fråga om att lägga ner att antal förband, kan man då tänka sig att titta på de regionalpolitiska konsekvenserna på resp. ort? Där menar jag att det finns anledning att se allvarligt på just nedläggningen i Sollefteå, som skulle slå kolossalt mycket hårdare än en nedläggning i Umeå eller Gävle som är större städer. Kan man inte tänka sig att göra den bedömningen? Vad säger försvarsministern om det?
Herr talman! Jag känner mig inte bunden av de förslag som chefen för armén och överbefälhavaren har lämnat, självklart inte. Då är det ingen mening med en politisk beredning i ett departement och att vi diskuterar frågan i försvarsberedningen, där samtliga partier är representerade, sedan i försvarsutskottet och allra sist här i kammaren. Det är här och ingen annanstans beslutet skall fattas. Jag kan lova Tage Påhlsson att jag skall göra vad jag kan för att man väger in de aspekter som han har föreslagit i sitt senaste inlägg. Sedan får vi se vad kammaren ytterst beslutar. Om nya friska pengar skjuts till är det möjligt att vi kan rädda Sollefteå. Annars försvinner något annat förband i närheten. Det skall vi vara alldeles på det klara med. Försvaret får ändå, under förutsättning att regeringens anvisningar kommer att bli riksdagens beslut, 7,8 miljarder extra under en femårsperiod.

Herr talman! Först vill jag tacka för svaret. Jag tycker att det är positivt att en översyn skall ske med anledning av sänkningen av mervärdeskatten, med huvuduppgiften för utredningen att rätta till bristerna. Resultatet av den momsbreddning som skedde ansåg vi i centern blev en bristande neutralitet mellan offentlig och privat vårdsektor. Det medförde i en orättvis konkurrens, som i sin tur drabbade genom fördyrningar först enskilda näringsidkare men sedan också de enskilda vårdtagarna, individerna. Man säger i svaret att man skall se om detta har lett till snedvriden konkurrens. Jag tycker att man självklart skulle kunna säga att så blev fallet. Redan när den här propositionen lades av den socialdemokratiska regering, reagerade vi i centern över det orättvisa i förslaget. Jag vet att moderaterna gjorde det också då. Vi från vår sida påpekade att begreppet sjukvård var för snävt. Min följdfråga till statsrådet blir: Vi har velat vidga begreppet sjukvård till att även gälla alternativ medicinsk behandling. Kommer detta att komma med i den översyn som nu görs och kan det eventuellt införas i totalöversynsuppgifterna? Jag börjar med att ställa denna fråga.

Herr talman! Jag är litet besviken över att Bo Lundgren inte vill lämna några besked alls. Jag har tidningsartiklar här som redovisar vad en sakkunnig i Bo Lundgrens departement har uttalat. Han säger: ''Sänkta skatter för idrottsrörelsen, gynnsammare bingoregler, bättre lotterier och folkrörelseägda roulettkasinon.'' På ett annat ställe säger man att det rör sig om en skatteomläggning som kan träda i kraft den 1 juli 1992.

Herr talman! Jag är medveten om att statsrådet inte kan säga alltför mycket om budgetarbetet. Eftersom man kan läsa en del uppgifter i tidningarna som har med budgetarbetet att göra, tänkte jag att jag kanske kunde få dessa bekräftade. Jag har på sätt och viss fått en bekräftelse, och jag tackar för den.